Herr talman! Axel Darvik har frågat vad utrikesministern avser att göra för att se till att kommuner inte bedriver en självständig utrikespolitik. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara interpellationen. Inledningsvis vill jag framhålla att jag inte uttalar mig i ett enskilt ärende. Jag kan som minister inte kommentera det ärende som Axel Darvik tar upp i interpellationen. Kommuner och landsting får enligt 2 kap. 1 § kommunallagen själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse inom det egna geografiska området. Denna allmänna befogenhet är även begränsad till sådana allmänna intressen som rör de egna kommunmedlemmarna. Huvudregeln är alltså att en kommun eller ett landsting inte får bedriva verksamhet utanför sina gränser. En annan allmän kompetensbegränsning är också att en kommun eller ett landsting inte får ägna sig åt uppgifter som ankommer på annan, till exempel på staten. Utrikes och biståndspolitiken hör typiskt sett till det statliga ansvarsområdet. Vänortsutbyte mellan svenska och utländska kommuner har dock en lång tradition. Svenska kommuner hade år 2000 närmare 1 000 vänorter utomlands. De flesta vänorterna finns i Europa och då huvudsakligen i Norden. Sedvanligt vänortssamarbete rör ofta demokratifrågor och kulturutbyte. Det är också vanligt med olika former av projektsamarbete inom områden som miljö, administration, utbildning, turism samt frågor inom den sociala sektorn. Försök att stimulera till samarbete mellan företag i vänorterna eller vänregionerna är också vanligt. Sådant sedvanligt vänortssamarbete anses falla inom kommuners och landstings allmänna kompetens. Utvärderingar har också visat att det kommunala vänortssamarbetet i flera fall banat väg för näringslivskontakter. Regeringen har vid flera tillfällen stött den internationella verksamhet som kommuner och landsting bedriver och har också intresse av att stödja en fortsatt utveckling av detta engagemang. Som jag tidigare nämnt är svensk utrikes och biståndspolitik uteslutande en statlig angelägenhet. Kommuner och landsting behöver därför stöd av speciallagstiftning för att kunna engagera sig på området. De har enligt lagen om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd rätt att under vissa villkor för export tillhandahålla sådan kunskap och erfarenhet som finns i den kommunala verksamheten. Lagen gör det också möjligt för kommuner och landsting att under vissa villkor lämna bistånd till alla länder. För länder som får svenskt statligt bistånd är det tillräckligt att anmälan sker till Sida. För bistånd till övriga länder krävs dock regeringens tillstånd. Tillståndsplikten är motiverad av behovet att begränsa risken för konflikter mellan kommunala beslut och svensk officiell utrikes och biståndspolitik. Avslutningsvis vill jag också påpeka att varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommuns eller landstingets beslut prövad i domstol. Detta gäller även beslut om kommunens eller landstingens internationella engagemang. Jag ser med anledning av vad jag anfört inga skäl att vidta några åtgärder för att ändra systemet för det kommunala engagemanget i internationella frågor.

Herr talman! Jag kommenterar inte ett enskilt fall, för det är domstolar som prövar den kommunala kompetensen. Det är möjligt för varje kommunmedborgare i en berörd kommun att överklaga ett kommunalt beslut till domstol, och det är domstolen som prövar om det ligger inom ramen för den kommunala kompetensen. Jag ska inte stå i riksdagen och göra den bedömningen. Vi har domstolar som gör den bedömningen. Jag tycker generellt sett att det är bra att det finns vänortsutbyte mellan svenska kommuner och kommuner i vår omvärld. Det är bra ur väldigt många aspekter. Det är bra för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Det är bra för att stimulera samarbete när det gäller utbildning. Det är också bra för att stimulera samarbete mellan näringslivet i olika länder. Men det finns en lagstiftning som reglerar också den möjligheten. Axel Darvik får förstå att jag inte lägger mig i ett så konkret ärende. Jag gör den principiella deklarationen att jag tycker att vänortssamarbete mellan svenska kommuner och kommuner i vår omvärld är positivt.